Herr talman! Nooshi Dadgostar har frågat mig vad jag avser att göra för att förhindra att fler hyresrätter ombildas till bostadsrätter. Jag delar hennes uppfattning att hyresrätten har en viktig roll på bostadsmarknaden men också för rörligheten på arbetsmarknaden. När det sedan gäller hur beståndet av bostäder på den lokala bostadsmarknaden ska fördelas på olika typer av bostäder och upplåtelseformer är det en lokal fråga som främst bör hanteras på kommunal nivå. Kommunerna har också ett ansvar att planera för bostadsförsörjningen och ska då beakta situationen på bostadsmarknaden såväl i den egna kommunen som i en vidare bostadsmarknadsregion. Det kan också finnas olika skäl till att ett kommunalt bostadsföretag kan behöva sälja bostäder, till exempel för att få en bättre blandning av bostäder av olika typer i sitt eget bestånd eller i ett bostadsområde, för att åstadkomma en effektivare förvaltning eller för att få medel att investera i bostadsbyggande eller i förnyelse av äldre bostäder. Sverige behöver en nationell bostadspolitik som möter bostadsbristen genom ökat bostadsbyggande och som ökar rörligheten på bostadsmarknaden. Herr talman! Jag kommer att fortsätta följa utvecklingen på bostadsmarknaden och se över incitamenten för ökat byggande, inte minst hyresrätter. Jag är i dag inte beredd att återinföra någon form av förbud mot ombildning av de slag som tidigare funnits.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret och gratulera till det nya viktiga uppdrag som han har fått. Jag vet att ministern vet att de förväntningar som nu ligger på honom är skyhöga. Bostadsbristen i Sverige är katastrofalt stor. Vuxna människor kan inte flytta hemifrån, trots att många av dem kanske har fått egna barn. Elever kan inte tacka ja till studentplatser på annan ort, och företag har svårigheter att attrahera viktig arbetskraft till sin verksamhet. Jag är glad över att ministern säger att det här är en nationell fråga, för det är det. Arbetsmarknadsregionerna är mycket större och bredare i dag än vad de var tidigare. De ser inga exakta kommunala gränser. Även om vårt hyressättningssystem har ändrats något under den senaste tiden är det fortfarande ett nationellt intresse att de kommunala bostadsbolagen har tillräckligt stor marknadsandel för att vår bostadsmodell och hyressättningsmodell ska fungera. Det innebär att detta måste finnas i landets alla delar, vilket vi måste kunna, så att säga, garantera. Tänk om vi fortsätter att privatisera allmännyttan i den takt som har skett fram till nu - det gäller även om det sker i de kommunala församlingarna, så att säga. Om vi ser en sådan kraftig minskning av det allmänna beståndet som vi har sett kommer vi att se en mycket tydligare marknadsstyrning av det här politiska området. Det är jag väldigt orolig för. Ministern vet säkert också att det kommer att resultera i en mycket starkare segregation. Vi kommer att se en försämrad bostadsstandard. Och vi kommer säkert att se mycket större hyreshöjningar med en bostadsmarknad som i större utsträckning styrs i enlighet med marknadens principer. Allmännyttan har där en viktig dämpande funktion. Vilka verktyg avser ministern att använda i sin roll som bostadsminister för att se till att vi kan behålla vår bostadsmodell och vår hyressättningsmodell och att vi har kvar ett allmännyttigt bestånd? Vi har ju ett gemensamt ansvar för att alla människor i det här landet ska kunna bo i bra och moderna hem till en inte alldeles för hög kostnad. Nu aviserar regeringen att det ska byggas 250 000 nya lägenheter till 2020. Det tycker jag är en mycket bra ambition. Utgångspunkten måste då vara att vi bygger för människor med vanliga inkomster. Där är hyresrätten viktig. Den kommer att vara mycket viktig. Ministern talar om rörlighet. Hyresrätten är kanske det bästa sättet att se till att vi har en rörlighet som också fungerar i enlighet med arbetsmarknadens funktionssätt. Om vi bygger många hyresrätter nu måste vi också se till att de förblir hyresrätter och skyddas från ombildningar. Hur ställer sig ministern till det? Ska vi gå in med resurser och risktagande från statligt håll i stora hyresrättsprojekt för medborgarna eller, som Vänsterpartiet har drivit igenom i budgetförhandlingarna, pengar och stöd till upprustning av miljonprogram? Ska vi göra det från statligt håll bara för att sedan se de här övervärdena kapitaliseras i bolagen - man ombildar helt enkelt alla dessa hyresrätter? Hur ser vi till att förhindra det? Det är klart att det kan vara lockande för en kommunpolitiker, till exempel, att sälja ut sitt bestånd i stället för att höja kommunalskatten. Det måste vi förhindra. Vi har ett ansvar för att alla människor i det här landet har någonstans att bo och inte behöver skuldsätta sig för livet eller gå runt på visningar i åratal för att flytta från orten eller så.

Herr talman! Jag ska börja med att tacka ministern för svaret. För en gångs skull får jag konstatera att jag instämmer mycket i resonemangen i svaret. Självklart måste vi lösa problemet med bristen på hyresrätter och bostäder generellt sett med att vi får nyproduktion. Hyresrätten är en självklar och viktig upplåtelseform för unga, för dem som flyttar till jobb och för andra. Där är vi helt överens. Det finns en sak som oroar mig lite grann i svaret. Det är att ministern i dag inte är beredd att återinföra någon form av förbud mot ombildning. Jag hoppas att det även ska gälla i morgon. Att Vänsterpartiet vill stoppa människors val - det handlar om att kunna ombilda sin bostad till en bostadsrätt - tycker jag möjligen inte är konstigt, men jag hoppas att regeringen är beredd att gå en annan väg. Jag ska komma tillbaka lite till det här med nyproduktion. Jag vill lyssna lite på vilka åtgärder som ministern känner att det finns behov av. Vi ser nu att produktionen av bostäder ökar. Enligt Boverkets prognoser kommer det att byggas ungefär 40 000 lägenheter om året, vilket innebär precis det mål som ni har satt upp till 2020. Det målet är alltså inte jättevisionärt. Alliansen har under åtta år arbetat med regelförbättringar och regelförenklingar och med att snabba upp processerna inom kommunen, framför allt, men också vid överklaganden för att få till den här nyproduktionen. Det är regelverk som har efterfrågats mycket från branschen. Tyvärr stoppade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet några av de här regelförenklingarna och uppsnabbningen av processen i våras, vilket jag tycker är väldigt ledsamt. Vi i Alliansen har i vårt alliansmanifest - vi kommer att återkomma till det under hösten - gemensamt pekat ut flera ytterligare förbättringar av regler och snabbare processer. Jag undrar: Vad kommer regeringen att presentera, och vad vill ni åstadkomma för att få till mer nyproduktion?
Herr talman! Jag vill tacka Nooshi Dadgostar och hälsa henne välkommen till Sveriges riksdag och till utskottet och de viktiga frågor som jag har ansvar för, bland annat. Jag vill också tacka Ewa Thalén Finné för deltagandet i den här interpellationsdebatten. Jag hoppas att vi kommer att få många tillfällen att debattera denna väldigt viktiga fråga. Jag ska återgå till interpellantens uppföljningsfråga. Det är väldigt viktigt att se hur den här frågan fördelar sig mellan stad och land. Vi har en situation där några av landets 290 kommuner har ett stort problem med bostadsbrist. Framför allt är det hyresrätter som efterfrågas, och jag delar interpellantens oro för att det här kan bli, och också är, i bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö men också på några andra orter, en propp i systemet. Det skulle faktiskt kunna bidra till att skapa jobb och vara ett bra smörjmedel för den lokala ekonomin och för Sverige som stat om det avhjälps på rätt sätt. Vi har under de senaste dagarna tillsammans med Vänsterpartiet kommit överens om hur vi vill jobba med bland annat upprustningsfrågan. Jag är väldigt glad över att Vänsterpartiet har varit konstruktivt i detta, och jag är också glad över att regeringen tillsammans med Vänsterpartiet har kunnat komma fram med en idé om hur vi ska rusta upp. Det är en jätteviktig del, för vi har bestånd från 60 och 70-talen som är i behov av upprustning, och då har tonvikten från vår sida varit på klimatsmart upprustning där hyresgästinflytandet är en viktig del. För mig som politiker som länge har bott i hyresrätt och sett de utmaningar som finns med dessa områden är det oerhört viktigt att lyfta fram ett antal saker. Det ena handlar om nybyggnationen. Regeringens mål, som är 250 000 bostäder fram till 2020, har ett antal underrubriker. En av dem handlar om små lägenheter och hyresrätter som människor med vanliga inkomster kan efterfråga, precis som interpellanten lyfter fram. När det gäller kommuner runt om i Sverige ser vi att vi skulle behöva framför allt hyresrätter, även om det finns kommuner som har så stora problem med bestånden att de faktiskt har blivit tvungna att ta bort hela längor med hyresbostäder. Den typen av problematik har jag som tidigare Stockholmspolitiker inte riktigt sett i våra storstadsområden. Nu breddar vi oss, och efter dryga två veckor har jag börjat förstå vidden av denna fråga och kommer att återkomma till riksdagen med fler förslag. Där vet jag att Vänsterpartiet kommer att vara en konstruktiv part. När det gäller Ewa Thalén Finnés fråga tror jag att ingången är att vi tillsammans vill se till att ha långsiktiga spelregler för detta område, både för de boende i hyresrätter och för bostadsmarknaden, där bostadsbolagen som aktörer är en viktig del. Därför kan jag försäkra dig om att vi kommer att ha en långsiktighet och hoppas på breda lösningar i riksdagen.

Herr talman! Jag tackar för det, och jag tror att Mehmet Kaplan och jag är överens om de utmaningar som miljonprogrammet står inför och vikten av att vi gemensamt tar ansvar för det bestånd som vi redan då gemensamt tog ett ansvar för att bygga. Det är det som föranleder min fråga: Hur skyddar vi dessa investeringar från att kapitaliseras ut och privatiseras? Jag tycker nämligen att man misstar sig om man tror att det här ska vara människors enskilda val och att de ska köpa loss lägenheter. Det här är en mycket viktigare fråga. Vi behöver ju hyresrätter för att arbetsmarknaden ska fungera, för att vi ska få tillväxt i det här landet och för att man ska kunna flytta till jobb eller studier. Ministern tar upp några städer som är drabbade av bostadsbrist, men 85 procent av landets kommuner har brist på hyresrätter. Vi kan inte ombilda bort dem. Det är helt centralt för jobb och tillväxt att dessa är kvar. Vill man bo i en bostadsrätt får man naturligtvis köpa en, inte minska antalet hyresrätter på marknaden. I den välfärdsöverenskommelse som Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har skrivit under talar man om att man vill utreda frågan om försäljningar av kommunal egendom till kraftiga underpriser. Vid ombildningar säljs oftast hyresrätterna till mycket kraftiga underpriser - 60 eller 70 procent av marknadspriset. Det är en subvention från kommuninvånarna till de personer som råkar bo i en viss lägenhet. Avser ministern att titta på hur man kan göra för att åtminstone sälja de här lägenheterna till marknadspris? Tidigare hade vi ett slags tillståndsplikt. Länsstyrelsen gjorde en prövning för att titta på ett mer övergripande plan huruvida det var lämpligt att ombildningar skedde. Då ska man komma ihåg att det var den förrförra regeringen som tog bort denna tillståndsplikt. Det är alltså inte ett förbud, som ministern hänvisar till i sitt svar, utan det är en prövning som görs. Man ska veta att Socialdemokraterna var mycket kritiska till att detta avskaffades. Jag noterar att Carin Jämtin till exempel sade att avskaffandet skulle innebära att tusentals hyreslägenheter kunde säljas utan hinder och för alltid försvinna från hyresmarknaden, med förödande konsekvenser för välfärden och samhällsekonomin. Mikael Damberg, som i dag är näringsminister, sade att om man tar bort tillståndsprövningen vid ombildningar kommer det att kraftigt försvaga hyresgästerna och hyresgästens ställning på bostadsmarknaden. Instämmer ministern i detta? Var står regeringen i den här frågan? Detta är relevant framför allt för att hindra de väldigt segregerande effekter som det här kan få. Jag är säker på att Mehmet Kaplan redan vet att det i många stadsdelar i till exempel Stockholms innerstad bara finns ett fåtal procent hyresrätter kvar. Hur ska man få en fungerande integration av olika samhällsklasser under sådana omständigheter? Jag vill också peka på det som ministerns egna partikamrater har lyft fram flera gånger om, det vill säga rättssäkerheten kring dessa ombildningar. Kommer ministern att titta på hur man kan förstärka rättssäkerheten, till exempel genom att kräva tre fjärdedelars majoritet vid ombildningsstämmor liksom begränsningar i antalet omröstningar i en och samma fastighet så att man inte röstar flera gånger om? Detta är något som Miljöpartiet själva har drivit väldigt starkt.

Herr talman! Jag får instämma med både ministern och Vänsterpartiet - ursäkta att jag inte kan interpellantens namn - i oron över att vi har få hyresrätter och på vissa håll har ett stort behov av fler. Hyresrätten är väsentlig för rörlighet så att man kan flytta till jobb och studier. Därom är jag säker på att vi inte har någon skiljande åsikt i den här kammaren. Därför är diskussionen om nyproduktionen fortfarande det väsentliga. En av ministerns kommentarer här var om en klimatsmart upprustning av miljonprogramsområdena med hyresgästinflytande. Då kan jag bara konstatera att detta inte gör att vi får en enda hyresrätt till i det här landet. Möjligen kan jag ha en egen reflexion över det här. Man ska alltså ha stimulanspengar till kommunala bostadsbolag, kanske också privata - det har jag inte sett några texter om - som inte har skött sitt bestånd. De ska få skattebetalarnas pengar, medan de bolag som redan har renoverat, som sköter sitt bestånd, inte får några skattepengar. Jag tycker att det är bakvänd politik. Sedan vill jag kommentera en sak till, och det gäller långsiktigheten. Det är ju självklart att den här branschen behöver ha långsiktiga spelregler. När ministern då talar om breda överenskommelser måste jag dra någon sorts slutsats att det inte kommer att komma förslag om att skattebetalarnas pengar ska gå till de vinstdrivande byggbolagen för att bygga hyresrätter.
Herr talman! Jag tackar för frågorna. Jag börjar bakifrån denna gång så att det blir mer rättvist. Ewa Thalén Finné frågade om konkurrensneutralitet. När det gäller utformningen av stöden ska vi se till att de blir rättssäkra, lätta att förstå och långsiktiga. Där är Boverket och Energimyndigheten viktiga myndigheter, som ska se till att utforma stöden på bästa möjliga sätt. Vi hoppas också kunna rådgöra på ett brett sätt så att frågorna inte ska bli partiskiljande. Däremot förstår jag att Ewa Thalén Finnés ingång i frågan gäller att hon anser att skattemedel går åt det ena eller andra hållet. Låt mig påminna om något som vi från regeringens håll inte har för avsikt att göra ändringar i, nämligen ROT-avdraget. Där har ju under ett antal år skattemedel gått till människor som äger sitt boende. Det har uppfattats av dem som är hyresgäster som att det är en subvention eller en transferering av skattemedel till dem som äger sitt boende. Jag säger inte att det är något fel med det, men jag tycker att det blir en ensidig beskrivning om den som hyr sin bostad inte ska få någon form av subvention vid upprustning. Jag kan hålla med om att den som har skött sig och sitt bostadsbestånd blir indirekt inte bestraffad, det är kanske fel ord, men åtminstone felhanterad eftersom den som inte har skött sig kommer att få någon form av hjälp. Situationen är sådan att det inte kommer att bli en bred utdelning av dessa subventioner utifrån vem som har skött sig mest eller minst, utan varje projekt kommer att vara baserat på sina egna meriter. När reglerna utformas av Boverket och Energimyndigheten och vi börjar tillämpa systemet ska Boverket - förmodligen - utse vilka områden och vilka bestånd som är i behov av den typen av upprustning. Det kommer onekligen att bli så att pengarna inte kommer att räcka till alla bestånd. Behovet är enormt. Låt mig säga något kort om att detta inte innebär nya lägenheter. Ewa Thalén Finné sade själv i sitt första anförande att det byggs redan, och vi måste ha flera bollar i luften samtidigt. Vi måste se till att underlätta för det som pågår och smörja det maskineriet samtidigt som de som bor i undermåliga lägenheter och bostäder inte ska behöva betala för gamla synder hos ägare, oavsett om de är kommunala eller privata, som har underlåtit att göra de reparationer, tillbyggnader och ombyggnader som faktiskt har behövts. När det gäller Nooshi Dadgostars frågor anser vi att det är oerhört viktigt att rättssäkerheten finns på plats vid ombildningar. Det är något som är oerhört viktigt, men det ligger hos ett annat departement. Det är Justitiedepartementet som har de frågorna, och jag välkomnar en debatt även på det området. I områden som är monotona, där det bara finns hyresrätter, måste kommunen - det här är en kommunal fråga - bestämma sig för hur blandade upplåtelseformer kan lösa en del av utmaningarna.

Herr talman! Jag upprepar de frågor som jag inte riktigt kände att jag fick svar på. Det handlade bland annat om tillståndsplikten, som alltså inte är ett förbud utan en prövning för att förhindra innerstadsombildningar och som inte kommer att leda till det jag tror ministern är inne på. Sedan vill jag gå vidare till den skattemässiga ojämlikhet som ju finns mellan hyresrätten och bostadsrätten. Det gäller till exempel ränteavdrag och ROT-avdrag, där staten skyfflar över mycket pengar till villaägare och bostadsrättshavare för att bygga upp till skillnad från hyresgästen som inte får en enda krona. Detta gör att det skapas incitament för att ombilda sin lägenhet - innehavaren kan stå i begrepp att rusta upp - för att komma i åtnjutande av ROT-avdraget. Vad vill ministern göra för att ojämlikheten mellan hyresrätten och bostadsrätten ska utjämnas så att inte samhällets skattesystem styr människors val? Nu inser jag att denna fråga kanske inte heller ligger på ministerns bord - whatever! Det finns ett antal olika boendeformer: hyresrätten, bostadsrätten och egnahem. Det är en valfrihet för medborgaren. Men tyvärr verkar hyresrätten vara den boendeform som i praktiken hela tiden ska säljas ut och minskas till förmån för de andra boendeformerna. Det är inte valfrihet för mig. Hyresgästen som har valt till exempel det allmännyttiga bolaget ska också vara trygg med valet av hyresvärd. Jag vill tacka för en bra debatt. Jag är glad för ministerns goda ambitioner, och jag har höga förväntningar på den nya bostadsministern.
Herr talman! Tack, Nooshi Dadgostar! Den här frågan kommer vi att diskutera och debattera fler gånger. Den tål att debatteras och diskuteras. Alla bor vi någonstans - förutom de hemlösa. Det är en annan fråga som delvis ligger på ett annat statsråd. Låt oss titta på frågan om bostadsmarknaden. En sak lärde jag mig under mina år i riksdagen, nämligen att politiker bygger inga bostäder. Vi ska försöka se till att systemet underhålls på ett sådant sätt att de som bygger, kan bygga och faktiskt bygger ska ha långsiktiga villkor. Reglerna får för det första inte vara av sådan art att de ändras rakt över en mandatperiod men ska för det andra vara lätta att förstå sig på. De två systemen tillsammans skapar en god grund att stå på. Vi från regeringen tror att vi kommer att uppnå målet om 250 000 nya bostäder. Men problemet är precis det Nooshi Dadgostar tar upp, nämligen att dessa bostäder måste vara sådana att människor med vanliga inkomster har råd att bo i dem. Den ekvationen är inte den enklaste att få ihop, men jag kommer att lägga ned min tid på att få en bra grund att stå på framöver. Det var en fråga om tillståndsplikten. Min formulering om att "jag är i dag inte beredd att återinföra någon form av förbud mot ombildning" handlar just om någon form av förbud. Tillståndsplikten som sådan, så som jag har uppfattat den vid genomläsningen, är en form av förbud. Vi ska se över frågan, och vi ska se över alla möjligheter att skapa breda överenskommelser. Jag tackar även Ewa Thalén Finné och hoppas på ett gott samarbete framöver.